Svar på interpellationFru talman!

Jag väljer att svara på frågorna i ett sammanhang.Jag instämmer i Amineh Kakabavehs beskrivning av de ohyggliga våldsgärningar som Isil begår. Samstämmiga rapporter pekar på grova, systematiska och omfattande övergrepp mot de mänskliga rättigheterna och överträdelser av internationell humanitär rätt. Mord, tortyr och våldtäkter förekommer i stor skala. Religiösa och etniska minoritetsgrupper samt kvinnor och barn är särskilt utsatta. Rapporter förekommer om att flickor har sålts som sexslavar. Regeringen har i kraftiga ordalag fördömt Isil och dess brutala agerande.I augusti antog FN:s säkerhetsråd resolution 2170 som särskilt fördömer Isil och andra al-Qaida-knutna gruppers brutala agerande, inte minst förföljelse av etniska och religiösa minoriteter. Resolutionen föreskriver riktade finansiella sanktioner, vapenembargo och reseförbud för medlemmar i Isil. FN:s säkerhetsråd antog därefter, i september, resolution 2178 om utländska terroriststridande. I Regeringskansliet pågår arbetet med ny lagstiftning med anledning av det.Vikten av att ge särskild uppmärksamhet till kvinnor och barn i humanitära kriser återspeglas i det svenska humanitära biståndet till Syrien och Irak. Kvinnors och barns särskilda utsatthet i humanitära kriser är viktig i samtliga insatser, och en del insatser har särskilt fokus på kvinnor och barn. Huvuddelen av detta stöd kanaliseras till Unicef men även till Rädda Barnen och International Rescue Committee, IRC. I Libanon stöder vi till exempel IRC:s arbete med att öka tillgången till hälsoservice, skydd och psykosocialt stöd för syriska flyktingkvinnor och barn som har utsatts för sexuellt och könsbaserat våld. Vi fortsätter med denna typ av insatser.Det är viktigt att i dialog med dem som har utsatts för övergrepp synliggöra och kartlägga dessa brott. Omfattande kartläggning av Isils övergrepp mot bortrövade kvinnor och barn pågår redan genom såväl MR-organisationer som av FN:s mission i Irak, Unami. En särskild undersökningskommission med mandat från FN:s råd för de mänskliga rättigheterna har besökt Irak för att dokumentera brott begångna av Isil. Kommissionen har också begärt att få komma in i Syrien men har fått nej av den syriska regimen. För att kunna ställa de ansvariga för övergreppen till svars har regeringen, tillsammans med de övriga EU-länderna, uppmanat säkerhetsrådet att hänskjuta situationen i Syrien till ICC, Internationella brottmålsdomstolen.Sverige bidrar till Syria Justice and Accountability Centres dokumentation av MR-övergrepp i Syrien för att den ska kunna användas i framtida rättsprocesser. Frågan följs också upp i MR-forum som FN:s råd för de mänskliga rättigheterna och generalförsamlingen. Sverige är pådrivande i detta. Sverige stöder också den internationella brottmålsdomstolens chefsåklagares arbete med att motverka straffrihet för förövare av sexuellt och könsbaserat våld.Den feministiska utrikespolitiken innebär att regeringen systematiskt ska omsätta genusperspektivet i praktisk politik, i alla samtal, analyser, beslut och insatser. Regeringen driver frågor om kvinnors och flickors rättigheter, sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter samt insatser mot könsrelaterat våld och andra övergrepp. I dialog med FN på såväl politisk nivå som i fält för vi fram dessa budskap, liksom vikten av att kvinnors ekonomiska aktörskap tillvaratas. Det är min uppfattning att både FN och EU måste stärka sina insatser för att motverka alla former av våld och ge stöd till dem som har drabbats. Regeringen verkar särskilt för att skydd från sexuellt och könsbaserat våld integreras och prioriteras i det humanitära biståndet. Sverige ska även stödja riktade insatser för att motverka könsbaserat våld.Jag vill också göra er uppmärksamma på att systematiska och grova hot mot kvinnors rättigheter bottnar i föreställningar om kvinnors underordning. Regeringen arbetar med att motverka föreställningar om att kultur, tradition och religion kan åsidosätta kvinnors rättigheter.

Fru talman! Jag vill tacka utrikesminister Margot Wallström för det positiva glädjebeskedet om och engagemanget för att det feministiska arbetet och barnarbete ska integreras i utrikespolitiska debatter och det utrikespolitiska arbetet. Det är viktigt.Vi vet att Sverige och resten av världen har tagit emot rapporter om jihadisternas besinningslösa grymheter mot kvinnor och barn, minoriteter och religiösa och etniska grupper i Syrien och Irak. Vi vet också att staden Kobane i Syrien fortfarande är belägrad av Isis och att attackerna mot civilisationen men också mot landet är omfattande.

Men jag vill också nämna de tjejer som Boko Haram har rövat bort. De var förut flera hundra, och nu de senaste veckorna har antalet ökat.Dessa arbeten är väldigt tunga och svåra. Men det är bra att det finns en målsättning. Jag tror faktiskt att Sveriges röst, i just de fall som handlar om kvinnor och barn, är stark. Och den måste vara ännu starkare framöver. Jag är glad över att utrikesministern säger att ambitionen och hennes egen uppfattning är att både FN och EU måste stärka sina insatser för att motverka alla former av våld. Frågan är hur. På vilket sätt skulle man kunna göra det? Det är viktigt. Jag vet att vi satsar mycket på bistånd. Vi satsar mycket på humanitär hjälp.

Vi har fått höra att ledaren för den yazidiska befolkningen har sagt till hundratalet flickor som blivit frigivna, och som är gravida, att man inte kan prata om våldtäkt i samhället - 20 gånger om dagen har de blivit våldtagna, och flera gånger i veckan har de blivit sålda. Ingen, inte ens flickorna, får prata om det. Det kommer i slutändan att leda till att många hundra flickor, och barn, kommer att tvingas begå självmord.För att förhindra den humanitära katastrofen - det handlar faktiskt inte om flera tusen - skulle Sverige, FN och EU kunna göra något särskilt för just den målgruppen. Därför är min fråga: Kan utrikesministern ge besked om på vilket sätt vi skulle kunna hjälpa till?(forts. § 10)